Herr talman! I utrikesutskottets betänkande 1982/83:2 behandlas alltså situationen i Centralamerika, Uruguay och Chile. Vi hade så sent som i måndags en längre interpellationsdebatt om detta. Det är litet egendomligt att man inom loppet av tre dagar har två diskussioner i samma ämne. I den debatten tyckte jag att utrikesminister Bodström inte riktigt klargjorde hur Sverige ser på USA:s stora ansvar för blodbaden i området. Tvärtom, utrikesministern gled i sitt svar undan frågan om hur han såg på USA:s ansvar för situationen i Uruguay, El Salvador och Guatemala. Han upprepade Ola Ullstens tidigare ord om att all utländsk inblandning skulle upphöra och insinuerade därmed att de fattiga länderna Nicaragua och Cuba skulle ge omfattande militär hjälp till befrielserörelserna och till befolkningen i de av de inhemska juntorna styrda länderna. Detta gjorde han, trots att ingen kan vara omedveten om att juntornas makt kan bibehållas endast genom Reaganadministrationens omfattande militära stöd, inte bara med gevär och sådant utan också med helikoptrar, avsedda för ren människoslakt. Han tog i den debatten inte heller ställning till det faktum att USA nu arbetar huvudsakligen genom bulvaner. Honduras var ett exempel som jag tog upp. Han försökte försvara IDB, trots socialdemokraternas tidigare motstånd och trots vetskapen om att IDB, som Mats Hellström också påpekat, är ensidigt inriktad på just dessa blodbesudlade regimer. Jag vill bara i korthet upprepa vad jag sade, nämligen att regeringens beslut är en politisk ynkedom, ett svek mot arbetarrörelsens solidaritetstanke och en undfallenhet gentemot krassa kapitalintressen. Eftersom jag vet att Jan Bergqvist — också han tidigare kritiker av IDB - kommer upp senare i debatten, vill jag passa på tillfället att fråga honom om det verkligen kan vara så att hela den socialdemokratiska riksdagsgruppen står bakom kovändningen, står bakom ynkedomen. Vi får återkomma till IDB. Den berörs ju i och för sig inte i utrikesutskottets betänkanden i dag. Som jag sade tycker vi i övrigt att utrikesutskottets skrivning är klarare än Lennart Bodströms svar i måndags. Det välkomnar vi från vänsterpartiet kommunisterna. Att sedan moderaterna väljer att ånyo särskilja sig i denna fråga är inget att förvåna sig över. Deras ensidiga hållning och uppknytning till den ena stormakten framstår allt klarare. Jag tänker alltså inte i första hand uppehålla mig vid situationen i Centralamerika utan skall ta upp vårt krav på bojkottåtgärder mot Chile. I vår motion 1981/82:935 framhåller vi särskilt att för motståndet mot den chilenska militärjuntan är den stora enigheten i Sverige för solidaritet med Chiles folk av väsentlig betydelse. Men det krävs att den solidariteten tar sig uttryck inte bara i ord utan också i handling — på alla områden, inte minst de handelspolitiska. Vi visar i vår motion på att Sveriges handel med Chile under treårsperioden 1976-1980 har tredubblats och ökar än mer. En fördubbling skedde t.ex. mellan 1980 och 1981. Samtidigt har förtrycket ökat, och allt flera människor har drabbats av den Friedmannska politik som Pinochet-juntan sökt föra till förmån för multinationella storbolag och den rika inhemska bourgeoisien men till nackdel för de breda folklagren, där allt flera lever under existensminimum och där allt flera barn dör av undernäring. Man försöker tysta all opposition, däribland den fackliga, genom att människor kastas i fängelse eller försvinner eller torteras. De krav som vi har fört fram i vår motion överensstämmer med den plattform som den chilenska landsorganisationen utarbetat och till vilken de progressiva krafterna i Unidad Popular har anslutit sig. Utskottet tillbakavisar nu våra krav mycket kortfattat. Man hänvisar till tidigare utlåtanden och säger att grunden skulle vara att en svensk bojkott är verkningslös, bl.a. till följd av att FN sannolikt inte kommer att besluta om internationella bindande aktioner mot Chile. Man säger att de ekonomiskt inte skulle betyda så värst mycket. Men ökningen av handeln med Sverige visar att så inte är fallet. Inte minst om Sverige går före, kan andra följa efter. Detta skulle få återverkningar på juntan. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman: Vilka initiativ har tagits i internationella och andra sammanhang för att få till stånd en bojkott och isolera Chiles mördarregim? Jag skulle också för vpk:s del vilja ta upp just solidaritetsfrågan. Flera betänkanden från utrikesutskottet kommer att behandlas i dag. Oswald Söderqvist kommer senare att ta upp kurdernas problem och situationen i Turkiet. Det är med besvikelse som jag tvingats konstatera att socialdemokraterna inte längre för en politik, som innebär solidaritet med de förtryckta, med de progressiva krafterna i tredje världens länder. Tvärtom, när man läser dessa utskottsbetänkanden, finner man att SAP i regeringsställning för i stort sett samma politik som tidigare den borgerliga regeringen. Jag frågar: Vart har SAP:s solidaritetstanke tagit vägen?

Herr talman! Sedan mitten av 1970-talet har vpk vid olika tillfällen motionerat om bojkott mot Chile och förbud mot kapitalexport dit. Man har inte motionerat varje år, men praktiskt taget likalydande yrkanden har behandlats i riksdagen då och då. Hittills har motionsyrkandena avslagits, och det är också vad utskottet föreslår i år. Skälet är framför allt att en handelsbojkott, som motionärerna i första hand tänker sig, strider mot våra internationella åtaganden i GATT. Dessutom är ensidiga svenska sanktioner av typen förbud mot kapitalexport svåra att genomföra och svåra att få verkningsfulla, speciellt när man i FN inte lyckas få ett bredare stöd för själva tanken på att isolera regimen. Jag yrkar mot denna bakgrund bifall till utskottets hemställan. Men det finns självfallet all anledning att fördöma Chilejuntans brott mot de mänskliga rättigheterna, och vi bör på olika sätt verka i FN och på andra håll för att få en starkare opinion mot dem. Hit kan man räkna alla realistiska förslag om åtgärder som kan innebära effektiva internationella påtryckningar mot regimen i Chile. Självfallet bör Sverige i Världsbanken och andra internationella organisationer försöka motarbeta lån till Chile och andra liknande länder. Vi bör ge ett ökat stöd åt flyktingar. Regeringen bör aktivt undersöka förutsättningarna att tillsammans med andra länder genomföra en samordnad aktion för att bistå offren för förtrycket i Latinamerika. Biståndsramen för sådana insatser bör vidgas. Det finns alltså mycket att göra, och det förhållandet att de två motionsyrkanden som vpk här för fram avvisas innebär inte någon passivitet.

Jag vill inte föra debatten bort från Chile, utan jag vill försöka fördjupa den. Men för att göra det vill jag nämna ett par länder, Polen och Afghanistan. Då kan jag konstatera att ingen i Sveriges riksdag har kommit på tanken att motionera om handelsbojkott och liknande mot Afghanistan, om förbud mot kapitalexport osv. Att inte heller vpk har gjort det måste det finnas goda skäl för. Jag vill mana till en viss eftertanke, för en del av de skäl som är bärande när det gäller de exempel jag nämnde kan också ha betydelse i fallet Chile. Om det i FN inte finns ett starkt stöd för själva tanken på att isolera Chilejuntan, är det väldigt svårt för ett land som Sverige att genomföra en ensidig handelsbojkott. Vi bör i FN och på andra håll försöka skapa opinion för en internationell aktion.

Herr talman! Det är beklagligt att behöva konstatera att Jan Bergqvist använder precis samma debatteknik och också samma argument som moderaterna brukar bestå oss med. Han gjorde det i slutet av sitt anförande, när han drog in Polen och Afghanistan i debatten, och i början, när han försökte försvara det ställningstagande som utskottet har gjort. I det ställningstagandet har man använt exakt samma formuleringar som moderaterna tidigare har haft när det har gällt en ekonomisk bojkott av Sydafrika. Tanförandet framfördes också det man skulle kunna kalla ursäkter, dvs. att man på allt sätt skall verka för ett fördömande. Men samtidigt drog Jan Bergqvist in Världsbanken och IDB i resonemanget och sade att man där skulle rösta emot i frågan om lånen. Men som jag konstaterade häromdagen i min interpellationsdebatt med Lennart Bodström, kan ju ingen vara omedveten om de mycket små möjligheter som Sverige har när det gäller att påverka ställningstagandena i Världsbanken och i IDB. När det gäller IDB noterar jag f. ö. att Jan Bergqvist inte tog upp frågan om huruvida den socialdemokratiska riksdagsgruppen verkligen står bakom den kovändning som har gjorts. Det är ett faktum att handeln med Chile har ökat kraftigt. Jan Bergqvist hänvisade till att vi väckt motioner i den här frågan ända sedan 1973, och det är helt riktigt. Men vi bedömer situationen än allvarligare i dag, just mot bakgrund av den nära nog fördubbling av handeln som har skett under senare år. Borde inte det oroa Jan Bergqvist och socialdemokraterna?
Herr talman! Det är mycket som är oroande i utvecklingen i Latinamerika och inte minst i Chile. Jag tycker också att det är allvarligt att det i FN har blivit svårare att få ett massivt stöd för de resolutioner om ett fördömande av brotten mot de mänskliga rättigheterna som Sverige har varit med om att arbeta fram. Detta bör leda till att vi på allt sätt ökar ansträngningarna att få fler och fler länder att ställa upp bakom sådana aktioner. Men när det gäller frågan om vilken strategi vi skall använda i det fortsatta solidaritetsarbetet vill jag peka på en viktig skillnad. I fråga om Sydafrika, som Eva Hjelmström nämnde, har vi vidtagit en ensidig svensk sanktionsåtgärd genom att anta lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia. Jag hoppas att vi skall kunna skärpa den lagen. Det har varit en ganska jobbig debatt, och det möter fortfarande motstånd på många håll i Sverige när man ställer krav på en skärpning av den svenska sanktionspolitiken mot Sydafrika. Men den stora skillnaden är att när det gäller kravet på isolering av Sydafrika kan vi få ett starkt moraliskt stöd i FN:s ställningstagande. Där finns ett klart uttalande i den riktningen, även om det tyvärr är väldigt få länder som går från ord till handling. Men det har i alla fall blivit ett klart genombrott för tanken på isolering av regimen i Sydafrika. När det gäller Chile har de resoiutionsförslag om en internationell aktion av sanktionskaraktär mot Chile vilka har funnits i bakgrunden måst dras tillbaka därför att de inte har fått tillräckligt stöd. FN-resolutionen om Chile har fått begränsas till att fördöma brotten mot de mänskliga rättigheterna. Man har inte kunnat ta nästa steg mot en samlad internationell aktion. Det måste också finnas med när vi i det här sammanhanget utformar en strategi för vår solidaritet.
Herr talman! Först vill jag yrka bifall till den reservation som finns fogad till utrikesutskottets betänkande 2, eftersom jag tidigare inte har gjort det. Jag vill ta upp det som Jan Bergqvist sade nyss. Jag är helt överens med honom om det allvarliga i att det är svårare att driva fram den här typen av resolutioner i FN och att det är mycket beklagligt. Jag välkomnar också att det skall bli en skärpning av lagen gentemot Sydafrika. Det tycker jag är bra. Men beträffande strategin skiljer vi oss åt. Vi är uppenbarligen överens om att Sverige i FN skall försöka driva fram samma typ av bojkott gentemot Chile som den man har beslutat sig för när det gäller Sydafrika. Men vi tycker att Sverige redan nu kan gå längre. Det vi stöder oss på — jag tog upp det i mitt tidigare inlägg — är just CUT:s, landsorganisationens i Chile, krav. CUT har ju sagt att det vill ha ett öppet tillbakavisande av juntans representanter. Man vill ha ett nej till samarbete med diktaturens administrativa, akademiska och politiska institutioner. CUT vill ha nej till varje regeringshjälp, bankhjälp eller lån till diktaturen. Där kommer IDB, Världsbanken och vår medverkan in. Man vill ha ett nej till tekniskt bistånd och total bojkott av all lastning av vapen och ammunition till juntan.

Herr talman! Det finns anledning att lyssna till de här kraven. Sverige har också på olika sätt försökt att arbeta i den riktningen beträffande de krav som Eva Hjelmström läste upp. Men när vpk kommer till kammaren är huvudkravet en ensidig svensk handelsbojkott av Chile. Det är en mycket långtgående åtgärd. Vi har inte ens kommit så långt att vi diskuterar motsvarande när det gäller Sydafrika. Där har vi ändå nått längst i detta avseende. Dessutom är det inte alldeles ointressant att ett sådant yrkande strider mot våra internationella förpliktelser. Därför menar jag att den strategi som vpk har valt för solidaritetsarbetet inte är den bästa.

Herr talman! Till utrikesutskottets betänkande nr 2 har moderata ledmöter i utskottet fogat ett särskilt yttrande. Vi har gjort detta som en uppföljning av den kritik vi tidigare i andra sammanhang har riktat mot den del av utrikesministerns tal vid årets generalförsamling i FN som berörde USA:s agerande i Centralamerika. Situationen i dessa länder är alarmerande. Vi liksom andra är övertygade om nödvändigheten av att motsättningarna i Centralamerika löses med fredliga medel och på ett sådant sätt att en demokratisk utveckling för alla dessa länder säkerställs. Jag vill börja med att understryka detta för att inte få något anfall mot vår inställning till utvecklingen i Centralamerika. Men en sådan lösning gagnas enligt vår uppfattning inte av ensidiga uttalanden riktade enbart åt ett håll, eftersom därigenom möjligheterna till överläggningar och förhandlingar försvåras. Utrikesministern gjorde enligt vår uppfattning sig skyldig till sådan ensidighet genom den formulering som fannsi talet. Den amerikanska reaktionen uteblev inte heller. Det kan därför finnas skäl att dels påpeka att det torde vara första gången som USA avger en sådan direkt reaktion på en svensk utrikesministers tal i FN, dels peka på styrkan i reaktionen. Den amerikanske delegaten Adelman förklarade först att den amerikanska delegationen var chockerad av utrikesministerns uttalanden. Därefter karakteriserade han ett avsnitt i utrikesministerns tal, vilket redovisas i utskottets betänkande, som felaktigt och ”obnoxious”. Det senare ordet betyder enligt det svensk-engelska skollexikonet ”anstötlig, stötande, förhatlig, avskyvärd och vidrig”. Det är knappast tänkbart att uttrycka en reaktion på ett mer kraftfullt sätt, varför det förefaller förvånande att utrikesministern senare påpekat att hans avsikt inte var att stöta sig med den amerikanska regeringen. Adelman tog i repliken också upp den svenska inställningen till mänskliga rättigheter genom att uttrycka sin oförståelse för det mycket stora svenska stödet till Vietnam, ett land som så totalt undertrycker sina medborgares mänskliga rättigheter och som dessutom håller 200 000 soldater i ockuperade Kampuchea och 30 000-40 000 i Laos. Han påpekade också det anmärkningsvärda i att utrikesministern i sitt tal inte nämnde ett ord om ryska ubåtars kränkande av svenska vatten. Givetvis ansåg han att ensidigheten i utrikesministerns tal därmed förstärktes. Herr talman! Här bör särskilt påpekas de amerikanska insatserna för att valen i El Salvador skulle kunna genomföras i den form som skedde. 200 utländska observatörer tillsammans med 800 journalister från den internationella pressen fanns närvarande, och inga oegentligheter har över huvud taget noterats vid valens genomförande. Att man då från amerikansk sida reagerar starkt mot talet om att hålla vacklande diktaturer under armarna är förklarligt. Herr talman! Jag har i korthet velat visa på styrkan i den amerikanska reaktionen på utrikesministerns FN-tal och också motivera varför vi moderater tagit avstånd från formuleringarna i talet. Sverige har, med vårt — låt vara begränsade — bistånd och våra politiska kontakter med de centralamerikanska länderna, ett ansvar för att utvecklingen i dessa länder skall gagna freden och en demokratisk lösning. Det gäller såväl den oroande situationen i fråga om de mänskliga rättigheterna i El Salvador, Nicaragua och Guatemala som nödvändigheten av att förhindra att väpnade konflikter äventyrar den stabilitet som råder i Honduras och Costa Rica. Våra möjligheter att agera i den riktningen underlättas inte av försämrade relationer med en inflytelserik part i de förhandlingar om en fredlig lösning som måste komma till stånd.

Herr talman! USA reagerar, och så gör också moderaterna. Det verkade på Ingrid Sundberg som om det var just detta att en stormakt uttryckt kritik som gav moderaterna anledning att spä på med ytterligare kritik. Det förekommer en massiv amerikansk inblandning i Centralamerika med ett stort och växande militärt stöd, militära rådgivare och militär träning. Det kan kanske finnas anledning att citera vad utrikesministern faktiskt sade i sitt FN-tal: ”I Centralamerika har århundraden av förtryck utlöst en revolutionär situation. Det är absurt att påstå att arbetarna, bönderna, studenterna och medelklassen rest sig i Nicaragua, El Salvador och Guatemala därför att någon utländsk makt bett dem göra det. Däremot är det uppenbart att en utländsk makt, Förenta staterna, spelar en avgörande roll när det gäller att hålla vacklande diktaturer under armarna.” — Det är ju så. Vi noterar att moderaterna har en annan uppfattning. Jag skulle vilja passa på och ta upp också en annan sak. I moderaternas särskilda yttrande talas det om att det råder demokratisk stabilitet i Costa Rica och Honduras. Det kan stämma när det gäller Costa Rica. Men att man tar in Honduras och El Salvador, som nu nämndes, visar hur enögda och ensidiga moderaterna är i sin syn. På senare tid har Honduras armé, som fått kraftigt militärt stöd från USA, upprepade gånger trängt in på salvadoranskt territorium. Som nämndes i debatten i måndags deltog 2000 man från Honduras i en operation tillsammans med den salvadoranska armén i norra El Salvador. Detta får moderaterna till en demokratisk stabilitet i Honduras! Det är avslöjande och mycket pinsamt.

Herr talman! Jag noterar att Jan Bergqvist inte berörde bakgrunden till vårt ställningstagande, vilken jag angav vara bl.a. det amerikanska agerandet för att få demokratiska val genomförda i El Salvador. Det var mot bakgrund av de ansträngningarna som vi fann anklagelsen från svensk sida mot USA så oberättigad — jag vill gärna säga detta, eftersom Jan Bergqvist försökte göra gällande att det var den amerikanska reaktionen som fått oss att reagera. En annan orsak till att vi reagerade var att vi anser att det är självklart att det måste finnas en balans i en svensk utrikesministers framträdande, inte minst i en nytillträdande svensk utrikesministers första framträdande.

Jag förstår att man från amerikansk sida reagerade mot detta. Man reagerade mot det också mot bakgrund av USA:s agerande i El Salvador. Till sist tog Jan Bergqvist upp Honduras. Det har på vpk-håll blivit mycket populärt att baktala den demokrati — för det är det, relativt sett och för att vara Centralamerika — som trots allt finns i Honduras och försöka få den regimen att framstå som något slags förlängd arm till USA när det gäller att hjälpa regimerna i de andra länderna. Jag reagerade mot att Jan Bergqvist enbart nämnde 2 000 soldater från Honduras. Det argumentet framfördes även under debatten i måndags. Deras så att säga medborgerliga härstamning har varken Jan Bergqvist eller någon annan vidrört. Vi vet att det har skett förflyttningar över gränsen. Men att därmed ifrågasätta det demokratiska systemet i Honduras är felaktigt och en eftergift åt vpk. Jag tycker att Jan Bergqvist och jag kan enas om en sak. När man bedömer demokrati och mänskliga rättigheter i länder som de centralamerikanska får man vara litet tolerant. Och detta av den enkla anledningen att vi inte kan förvänta oss en direkt övergång till ett svenskt demokratiskt system i dessa länder, även om — och i den uppfattningen tror jag vi är eniga — det vore angeläget.
Herr talman! Honduras har visserligen fått en civil regering, men i realiteten är det fortfarande militären som styr landet. Det är det som har kommit till uttryck i de här operationerna. Därför är det rätt fantastiskt att moderaterna i ett särskilt yttrande skriver att det råder demokratisk stabilitet i Honduras. Det är också fantastiskt att Ingrid Sundberg skildrar situationen i El Salvador så, att det efter det val som de makthavande genomförde på ett från sina utgångspunkter framgångsrikt sätt skulle råda något slags demokrati i El Salvador. Det var det intrycket man fick när man lyssnade till Ingrid Sundberg. I själva verket är det något fruktansvärt som pågår där, och det är beklämmande att Ingrid Sundberg inte annat än i abstrakta ordalag uttrycker sin avsky för och sin upprördhet över detta.
Herr talman! Jag kan tala klarspråk och säga att jag absolut delar Jan Bergqvists uppfattning om situationen i dag i El Salvador. Jag sade också i mitt första anförande att situationen är alarmerande. Men jag sade också att USA har gjort insatser och bidragit till att man i E1 Salvador genomförde fria val med utländska observatörer, och bara det är trots allt ett stort steg mot en demokratisk utveckling. Jag måste understryka detta, eftersom Jan Bergqvist påstår att jag säger att situationen i dag skulle vara lugn. Valen är genomförda, och det är till stor del USA:s verk.

Herr talman! Låt mig först få kommentera meningsutbytet mellan Ingrid Sundberg och Jan Bergqvist. Moderaterna tar alltså avstånd från ett yttrande i utrikesministerns FN-tal. Och från vilken utgångspunkt gör de det? Jo, de gör det, enligt vad Ingrid Sundberg uttryckligen säger, därför att USA starkt har reagerat mot detta yttrande. Och det är ju fantastiskt. Vilken underdånighet! Det innebär nästan att man först skulle be vederbörande land om lov att säga det ena eller det andra. Det är helt absurt. Jag tycker det är ett märkligt särskilt yttrande som moderaterna står för. Jag har mycket att invända mot det sätt på vilket den nya regeringen driver utrikespolitik, för något så tveksamt, osäkert och motsägelsefullt som den nuvarande regeringens utrikespolitik har jag aldrig upplevt under min tid som riksdagsledamot. Och jag är djupt bekymrad över att regeringens motsägelsefulla utrikespolitik skadar vårt internationella anseende. Men utrikesministerns uttalande i FN-talet om USA:s roll i Centralamerika är ju med sanningen helt överensstämmande. Han säger att det är uppenbart att en utländsk makt, Förenta staterna, spelar en avgörande roll när det gäller att hålla vacklande diktaturer under armarna. Detta är ju sanningen, och det gäller många centralamerikanska stater. Låt mig bara nämna ett land som exempel, Nicaragua. Hur länge satt inte Somozas förtryckarregim kvar tack vare USA:s stöd! Att blunda för sanningen är det största misstag som vi kan göra. Vi ställer sedan kravet att uttalanden från den svenska regeringen inte skall vara ensidiga utan balanserade. Det innebär självfallet inte att det måste finnas balans i varje mening som uttrycks; det är ju en orimlighet. Däremot måste det självfallet finnas balans i ett FN-tal som hålls av en svensk regeringsrepresentant. Jag anser också att denna balans fanns i utrikesministerns FN-tal. Han talade t.ex. om Sovjetunionens brutala övergrepp på Afghanistan, och han gick ordentligt till rätta med de fortsatta övergreppen där. Felet var snarast att utrikesministern efter sitt tal tog tillbaka något av vad han hade sagt om USA och sjabblade till det hela. Men balans enligt moderaternas mening synes innebära att man får kritisera Sovjetunionen men inte USA, och det är orimligt. Balansen i utrikesministerns FN-tal — jag upprepar det — var enligt min mening helt tillfredsställande. Herr talman! Utskottet har inte tidigare behandlat förhållandena i Uruguay, står det i utskottsbetänkandet. Egentligen är det märkligt att situationen i Uruguay inte förts fram i riksdagen förrän under motionstiden i år, då jag tillsammans med Gunilla André och Ella Johnsson väckte en motion. Vi här i riksdagen måste ju ständigt se till att bevaka och ta upp oförrätter som på olika sätt begås i skilda länder. Det är en viktig uppgift för oss, och vi får inte förtröttas därvidlag. Den utomordentligt hårda kontroll som regimen i Uruguay utövar i samhället började för åtskilliga år sedan. Undantagstillstånd infördes 1972, och 1973 blev landet en ren militärdiktatur. Några politiska rättigheter existerar inte. Enligt mångas bedömning är Uruguay det land i Latinamerika där det hårdaste förtrycket råder. I utskottsbetänkandet uppges att antalet politiska fångar för några år sedan varuppei6 000. Det innebär att Uruguay relativt sett har fler politiska fångar än något annat latinamerikanskt land. I dag torde antalet politiska fångar uppgå till 1 200 å 1 500. Enligt uppgifter lever också mer än en tredjedel av landets befolkning i landsflykt. Jag har tidigare här i kammaren tagit upp förhållandena i Uruguay och berättat om det delegationsbesök som från Sverige gjorts i Uruguay. Det var kommittén för anhöriga till politiska fångar i Uruguay som tog initiativet till detta besök. Syftet var framför allt att studera de politiska fångarnas situation. I delegationen ingick en representant från centerns kvinnoförbund. I redogörelsen från besöket berättas bl.a. om de fruktansvärda förhållanden som råder för de politiska fångarna i fängelserna, inte minst i kvinnofängelserna. Ingen medicinsk vård ges, och fångarna förvägras att ta emot medicin och vitaminer från anhöriga. Fångarna utsätts också för både fysisk och psykisk tortyr, och godtyckliga bestraffningar sker för brott mot regler som ändras från den ena dagen till den andra. Utskottet har behandlat vår motion mycket välvilligt och delar vår uppfattning att de politiska fångarnas situation i Uruguay i hög grad påkallar internationell uppmärksamhet. När det gäller utseende av FN-delegation för undersökning av de mänskliga rättigheterna säger utskottet att det utgår ifrån att regeringen med uppmärksamhet fortlöpande bevakar de möjligheter som kan stå till buds inom FN-systemet i syfte att få till stånd en granskning av situationen i Uruguay. Jag hoppas att detta bevakas noga av regeringen. Regimen i Uruguay planerar nu att den 28 november genomföra val till styrelserna för de båda partierna Colorados och Blancos. Breda fronten kommer att ställa upp i det valet och rösta blankt. Man arbetar nu för att uppnå en bred uppslutning kring valet, och det kommer också att här i Sverige organiseras val inom den uruguayanska kolonin samma dag. Breda fronten har här begärt att partier och organisationer skall ställa upp och hjälpa till med praktiska arrangemang och som observatörer, och vi bör göra allt vi kan för att stödja de demokratiska intressena. Jag vill till sist säga några ord om El Salvador och redovisa att ordföranden i El Salvadors kommission för mänskliga rättigheter, advokaten Marianella Garcia-Villas under förra veckan besökte Sverige och bl.a. sammanträffade med kvinnoorganisationerna. Hon berättade då att många unga kvinnor sitter fängslade, t.o.m. flickor i 13—16-årsåldern. Hon önskade att Sverige skulle medverka till att en delegation sändes till El Salvador för att studera förhållandena i fängelserna där. Det är utomordentligt viktigt att regeringen följer utvecklingen i de latinamerikanska länderna och gör allt för att i FN och andra internationella sammanhang föra de förtryckta folkens talan. Det är också angeläget att vi humanitärt bistår offren för förtrycket. Jag förväntar mig att regeringen speciellt arbetar för möjligheterna till granskning av förhållandena både i Uruguay och El Salvador genom delegationsbesök i FN:s regi. Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vad Ingrid Sundberg här för en stund sedan yttrade om att det skulle ha förekommit demokratiska val i El Salvador och att USA skulle ha verkat för att sådana val har kommit till stånd får inte stå oemotsagt.

Det betyder att det socialdemokratiska partiet inte hade några praktiska möjligheter att delta i valet. Valet var också organiserat på sådant sätt att det fanns inga garantier för att de kandidater som ställde upp för den opposition som finns inom ramen för FDR skulle kunna arbeta. Detta val har fått till resultat att man har fått en än mer högerextrem regim än tidigare. I valet kunde endast delta högeroch högerextrema partier samt Kristdemokratiska partiet. Efter detta val har förföljelsen också satt in mot det kristdemokratiska partiet, trots att detta parti har tre poster i regeringen. Det finns också mycket allvarliga misstankar om att valfusk har ägt rum i El Salvador. Det här valet har skett under en tid då ungefär 40 civila människor mördas per dag och då de folkliga organisationerna inte har någon möjlighet att arbeta ovan jord. Att valet skulle tas till intäkt för att kritik inte skulle riktas emot USA är felaktigt. USA ville ha det här valet i stor utsträckning för att legitimera den regim som fanns tidigare. Om man verkligen hade velat ha till stånd demokratiska val i El Salvador, skulle man ha skapat garantier för demokratiska frioch rättigheter i landet. Därefter kan val äga rum. Det som dessutom är allvarligt och som det finns anledning att kritisera är att USA inte stöder en förhandlingslösning i El Salvador, trots att det finns representativa krafter både inom centern och bland de konservativa som vill ta upp förhandlingar med FDR/FMNL. Detta är också orsaken till att man har anledning att kritisera USA i det här läget. Därför finns det goda skäl för det uttalande som utrikesministern gjorde, och det är svårbegripligt att moderaterna intar den här hållningen, om de verkligen vill värna om demokratin i El Salvador och åstadkomma en fredlig förhandlingslösning där.
Herr talman! Jag tycker att Hans Göran Francks inlägg bör kompletteras med uppgiften att 92 20 deltog i valet. I San Salvador var det långa köer, och människor fick vänta flera timmar på att komma fram till valurnorna. Dessutom — och det tror jag att Hans Göran Franck vet lika väl som jag — förekom det hotelser mot människor om vad som skulle hända dem om de deltog i valet. Likafullt deltog 92 90. Jag säger inte att detta var något idealiskt val, men det var ändå ett stort steg framåt att detta val kunde anordnas. Det finns också skäl att peka på vad Hans Göran Franck sade om misstankar om valfusk. Det fanns, sammantaget med de utländska journalisterna, 1000 utlänningar som på nära håll följde valet. Ingen anklagelse mot genomförandet av valet framfördes — i alla händelser enligt vad som har kommit fram både i undersökningar och i världspressen — till någon av dessa. Men det passar vissa kretsar att göra antydningar om att misstankar om valfusk föreligger. Herr talman! Låt mig sluta med att citera herr Garcia från Guatemala: Fred kan endast nås genom internationella påtryckningar. Båda de stridande parterna måste då nås av påtryckningar. Ensidigt är att angripa enbart ena påtryckarsidan. Vilken är den andra, och varför tiger man om den?
Herr talman! Det är just det höga valdeltagandet som är föremål för misstankar om att det i själva verket har varit långt lägre, och det kommer säkerligen fram utredningsmaterial som ytterligare belyser detta. Det är ju märkligt att Ingrid Sundberg tar det höga valdeltagandet på 92 20 som ett tecken på att det skulle råda demokrati i El Salvador när hon vet att det här valet har skett under terror. Ca 40 människor har mördats per dag och försvinnandena har ökat i betydande omfattning. Hon vet att det socialdemokratiska partiet inte kan verka. Socialdemokratiska partiets ledare Guillermo Ungo står på de högerextremas dödslista. Och hon borde veta att det socialdemokratiska partiets förre ordförande, som har besökt Sverige, mördades kort tid efter det att han kom tillbaka till landet. Ingrid Sundberg har en mycket egenartad syn på hur demokratiska val skall komma till stånd. När det är höga procentsiffror i andra delar av världen — exempelvis i den kommunistiska delen, där det kanske blir både 92 och 99 Yo valdeltagande — reagerar moderaterna. De gör det då i och för sig med rätta, för det är inte ett uttryck för att det hålls demokratiska val när man får fram sådana höga siffror. Men när valen leder till att en högerextrem regim kommer till makten är moderaternas kritik mycket måttligare. Jag vill sammanfattningsvis säga att moderaterna intar en ensidig hållning till demokrati och fria val. De riktar sin kritik ensidigt mot öst. När odemokratiska val äger rum i den västliga delen av världen är kritiken mycket måttligare. Då är moderaterna mycket villiga att godta även valprocedurer som är ytterligt suspekta.
Herr talman! Jag kan visa var ensidigheten finns genom att knyta an till påståendet att terrorn i samband med valet i El Salvador enbart utövades från ett håll. Den verkliga terrorn utövades ju av vänsterkrafterna, gentemot dem som tänkte rösta. Man ville därmed minska valdeltagandet.
Herr talman! Det är helt fantastiskt att höra vad Ingrid Sundberg säger om den verkliga terrorn, när det är FDR/FMNL som vill ha en dialog om en fredlig förhandlingslösning. Det är FDR som lägger fram förslag om att man skall få garantier för demokratiska frioch rättigheter i landet. Att FDR/FMNL sedan, i den terroroch förtryckarsituation som är utlöst av de högerextrema krafterna, måste försvara sig är väl ingenting märkligt. Bakom de många massakrer på civilbefolkningen som sedan militärkuppen för ca tre år sedan har ägt rum i El Salvador — jag har själv besökt landet och kunnat studera situationen — står de högerextrema krafterna, regimen, militären och de halvmilitära styrkorna. Dessa massakrer och förföljelsen i övrigt har krävt närmare 40 000 civila offer efter militärkuppen. Denna väldiga terror borde även Ingrid Sundberg kunna fördöma. Att det sedan från gerillans sida har begåtts en hel del övergrepp i kampen, i försvaret av bondebefolkningen innebär inte att detta på något sätt skulle vara satt i system. Det är en felaktig beskrivning. Gerillan FMNL eller FDR står inte bakom massakrer av den typ som högerregimen har ansvar för.

Herr talman! Jag vill säga några få ord, eftersom Ingrid Sundberg angrep vpk i sitt replikskifte med Jan Bergqvist och jag då inte hade möjlighet att ta till orda. Ingrid Sundberg angrep oss för vår syn på Honduras, som hon kallar för ett demokratiskt land. Jag uppmanar Ingrid Sundberg att studera vad t.ex. kommissionen för de mänskliga rättigheterna har skrivit om den honduranska arméns agerande. Vi har gång på gång tagit upp och kritiserat vad armén har gjort. Låt mig bara ta ett exempel, som en kvinnlig kristdemokratisk advokat — vars man hade blivit skjuten av dödspatrullerna i El Salvador och vars son hade våldtagits av dem — redan för fyra år sedan refererade för mig. Hon tog då upp den massaker vid gränsfloden mellan El Salvador och Honduras som senare har blivit så omskriven. När 600 kvinnor och barn försökte fly undan den salvadoranska arméns härjningar och gå över floden till Honduras, stod den honduranska armén på andra sidan och hindrade dem. Barnen kastades upp i luften och spetsades på bajonetter. Kvinnorna sköts ner. Sedan återfanns 400 lik i floden. Detta medverkade Honduras till. Det finns många vittnesbörd på att detta är en helt korrekt beskrivning. Rapporten kommer alltså från kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Det är om detta land som Ingrid Sundberg använder orden demokrati och stabilitet. Det enda skälet till att Ingrid Sundberg försvarar Honduras är, som Jan Bergqvist tidigare var inne på, det faktum att USA har utsett Honduras till sin bulvan i området. Det är Honduras som skall stävja alla försök till en progressiv utveckling, en utveckling till fromma för de breda folklagren inte bara i El Salvador utan också i grannländerna. Det har upprepade gånger sagts att moderaterna har en ensidig och enögd syn. Jag tycker att den dessutom präglas av om inte okunnighet så i varje fall en fruktansvärd cynism — för det kan inte vara fråga om okunnighet från moderaternas sida. Jag är glad att kunna konstatera att moderaterna i denna fråga — bortsett från Chile — återigen står helt ensamma i utrikesutskottet. Ni brukar tala om de fyra demokratiska partierna. Vi har aldrig accepterat detta begrepp, men snart kanske även vi får ta till det. De fyra demokratiska partierna har en syn, moderaterna en annan.
Herr talman! Jag vill ge Eva Hjelmström rätt i att moderata samlingspartiet är det enda parti som har kritiserat Lennart Bodströms tal i FN. Vi står fast vid det, och jag står fast vid vad jag har sagt i mitt anförande här i dag. Det är helt riktigt. Eva Hjelmström beskyller oss för att ha vissa egenskaper. Jag vill då peka på hur klart det av hennes anförande i dag har framgått hur glidande vpk är i sina formuleringar. Bara det faktum att USA har velat betrakta Honduras som ett av de mera demokratiska länderna i Centralamerika är ett skäl för vpk och socialdemokraterna att göra vad de kan för att svärta ned den vilja till demokratisk utveckling som finns i landet. De säger t.ex. när de beskriver den också för mig välbekanta massakern att Honduras ”hjälpte till”. Vad vi diskuterar i dag här i riksdagen är inte misstankar om valfusk eller om länder har ”hjälpt till” eller inte, utan det är fakta — vad som har hänt. Jag skall tala om fakta: Jag är lika medveten som Eva Hjelmström och Hans Göran Franck om att övergrepp har begåtts och fortfarande begås av båda sidor. Men vi försöker att som bakgrund för vad vi säger ha fakta. Vi använder inte sådana glidande uttryck som ”har hjälpt till” och ”misstankar föreligger”. Det är inte tillräckligt som grund för t.ex. en utrikesministers tal i Förenta nationerna. Det tycker jag att det är viktigt att påpeka. Till slut säger Eva Hjelmström att vår inställning grundas på cynism. Jag tycker att det är cyniskt att varken Hans Göran Franck eller Eva Hjelmström har velat svara på min tidigare framställda fråga. Om man skall trycka på båda sidor, vilket Garcia från Guatemala har sagt, vilken är den andra sidan? Varför tiger man om den? Vem stöder den?
Herr talman! Det är en litet egendomlig debattordning. I replikskiften angriper Ingrid Sundberg gång på gång andra. Jag vet emellertid inte riktigt hur debattordningen skall vara. Först till frågan om den andra sidan. Ingrid Sundberg tog upp den saken i slutet av sitt anförande. Vilka är den andra sidan? frågar hon. Jo, den andra sidan i Guatemala, Uruguay och El Salvador är de fattiga bönderna och indianerna, som förtrycks av den inhemska rika bourgeoisien understödd av USA. Att de sedan söker befria sina länder från dessa utsugarregimer är inte att förvåna sig över. Vi sluter helhjärtat upp bakom deras försök i den vägen. Sedan till frågan om Honduras. Vi har aldrig sagt att Honduras inte skulle vara demokratiskt bara därför att USA betraktar landet som sin bas i området. Vi har kritiserat Honduras, därför att det är tillräckligt svart som det är. Jag kan också peka på att gamla Somozaanhängare i dag gör räder in i Nicaragua från honduranskt område. Tidigare har här nämnts att den honduranska armén tillsammans med den salvadoranska anställer massakrer inne i El Salvador. Ingrid Sundberg kan väl ändå inte förneka fakta. 40 000 människor, däribland många kvinnor och barn, har mördats under de senaste åren. Jag vidhåller att detta är cyniskt.
Herr talman! Vi är alla medvetna om de övergrepp när det gäller mänskliga rättigheter som begås inte minst i Centralamerika. Men det finns fakta också i det sammanhanget. Ett faktum som här inte diskuterats utifrån saklighetssynpunkt och utifrån logikens lagar är att 92 20 av befolkningen i El Salvador har röstat — ett 92-procentigt valdeltagande alltså. Jag vände mig till de vänsterkrafter som här vill förringa betydelsen av detta. Är det — med utgångspunkt i detta 92-procentiga valdeltagande — möjligt att man röstar på det sätt som man bevisligen har gjort och därmed stöder dem som själva begår övergrepp mot sina väljare? Jag tror inte att så kan vara fallet. Det är berättigat att man sätter sig ned och noga och eftertänksamt funderar över den frågan.
Herr talman! Jag skulle faktiskt vilja be Ingrid Sundberg eller någon annan representant för moderata samlingspartiet att göra ett förtydligande. Som jag upplever situationen har Ingrid Sundberg här sagt saker som är rätt häpnadsväckande. Hon säger att moderaterna tar avstånd från ett yttrande i det svenska FN-talet, därför att USA så starkt har reagerat mot det. Jag menar att det är ett avsteg från vad vi här i Sverige i alla fall hittills varit eniga om, nämligen att utifrån vår neutralitet och alliansfrihet driva en aktiv utrikespolitik, där vi bl.a. anser oss ha möjlighet att kritisera olika länder för deras agerande. Därför är Ingrid Sundbergs uttalande mycket förvånande. Jag vill vidare erinra om att den tanke som framförts av Ingrid Sundberg inte återfinns i det särskilda yttrandet.

Åtgärder mot Herr talman! Jag får be Gunnel Jonäng att läsa i protokollet. I mitt militärregimen i huvudanförande, som jag har framför mig i manuskriptform, redogjorde jag — Turkiet bl.a. för den inställning som vi har till USA:s agerande i El Salvador. Jag uttalade mot bakgrund av detta betänkligheter mot utrikesministerns formulering i talet. Därtill kommenterade jag utrikesministerns reträtt efteråt, i samband med den uttryckta förvåningen över att reaktionen från USA:s sida hade varit så stark. Jag citerade ordagrant vad den amerikanske delegaten Adelman hade sagt i FN.
Herr talman! Som jag — och uppenbarligen också Jan Bergqvist — uppfattar detta, angav Ingrid Sundberg som motiv för moderaternas kritik av FN-talet USA:s starka reaktion på detta tal. Det är fortfarande ett häpnadsväckande uttalande.
Herr talman! Det gäller det som Sten Sture Paterson sade om valdeltagandet. Den fråga som man kan ställa till honom är helt enkelt: Vilka slutsatser drar Sten Sture Paterson av att valdeltagandet i öststaterna ligger på 98-99 960?

Herr talman! Det har gått snart två år sedan militären tog makten i Turkiet. I det utskottsbetänkande som vi nu har att behandla är alla i stort sett överens om den turkiska juntans rätta karaktär och vad den står för. Det behövs inte några ytterligare långa beskrivningar eller uppräkningar av det som har sagts 4 i den vägen i våra motioner och i detta utskottsbetänkande. Det är dock en öppen fråga om förföljelserna och det godtyckliga våldet har minskat i Turkiet. Massrättegångar pågår fortfarande mot fackföreningsfolk och mot den kurdiska minoriteten, som vi skall återkomma till i nästa ärende. Vi har nyligen i svensk press och svensk television fått ta del av direktrapporter från advokater och journalister i Turkiet, som har lyckats komma ut ur fängelse och tortyrkammare och vittnat om hur det hela gått till. Den advokat som vågar ställa upp och försvara den anklagade råkar själv ofta mycket illa ut. Juntan har genomfört ett arbete med att ta fram en ny konstitution, och en folkomröstning om denna har ägt rum, som också nämns i utskottets betänkande. Konstitutionen har kritiserats mycket hårt internationellt, och jag har inte någon avvikande mening gentemot den som anförs av utskottet. Denna konstitution bygger, liksom många tidigare turkiska konstitutioner och grundlagar, på paragrafer som är direkt hämtade från Mussolinis fascistiska Italien på 1920 och 1930-talen. Det har vi påtalat tidigare här i kammaren. För fackföreningarna gäller ett klart korporativt system, där fackföreningarna knyts upp till den styrande juntan och, naturligtvis, till de företag där de skall få verka med mycket begränsade rättigheter. Det är alltså bra, det vill jag konstatera än en gång, att det nu uttalas ett klart fördömande från den svenska regeringen via den svenska riksdagen. Det tog en viss tid — ungefär så här dags på året för två år sedan — innan den dåvarande borgerliga regeringen och dess utrikesminister kunde komma fram till den slutsatsen. Det förekom ordvändningar som att man först måste avvakta den turkiska juntans verkliga karaktär, t.ex. Jag är glad för att vi har passerat det stadiet och att det nu inte är någon som tvekar om den turkiska juntans verkliga karaktär. Men det återstår alltså fortfarande att bistå oppositionen i Turkiet, att bistå dem som drabbas av förföljelserna. På den punkten måste man efterlysa mer konkreta och bestämda åtgärder från Sveriges sida, och det är vad vi har velat göra med vår motion. Det talas här om Sverigs agerande i Europarådet, och vi tycker från vpk att det har varit mycket bra. Anita Gradin, som i många fall har företrätt Sverige i de här ärendena, har gjort ett mycket förtjänstfullt arbete i Europarådet. Det som har gjorts där har varit bra, och det arbetet måste naturligtvis fortsätta — vilket också sägs i utskottets betänkande. Man måste bevaka vad som händer, driva på i Europarådet och försöka få till stånd ytterligare åtgärder mot juntan. Jag vill också — även om det inte behandlas här i dag — ytterligare en gång påminna om det tredje yrkandet i vpk:s motion, som vi redan har behandlat tidigare, nämligen att Sverige snarast bör dra in de 20 miljonerna som avsatts till biståndsmedel. Vi får se vad som kommer att sägas i biståndsdelen av budgetpropositionen när statsbudgeten läggs fram vad gäller avsättning av pengar på katastrofanslaget för Turkiets räkning. Det är dags att den posten Nr 33 stryks. Onsdagen den Men vi har i vår motion också krävt att Sverige skall verka för att ta upp 24 november 1982 Turkietfrågan i FN. Utskottsmajoriteten hänvisar här till att detta har nämnts i utrikesministerns tal. Det var förtjänstfullt, men det räcker alltså inte. Nu har vi sett att arbetet i Europarådet ännu inte har lett till några konkreta resultat. Det är således dags att föra upp även den här frågan i andra internationella fora, och då naturligtvis i större sammanhang i FN — och inte bara i tal inför generalförsamlingen. Argumentet att det inte kan vara ändamålsenligt — som det uttrycks av utskottsmajoriteten i betänkandet — att Sverige tar upp frågan i FN kan inte accepteras. Vi måste naturligtvis aktualisera frågan om vi anser att de mänskliga rättigheterna förtrycks i Turkiet. Den här inställningen återkommeri många sådana här sammanhang. Det sägs då att det inte finns möjlighet att ta upp en viss fråga, att det inte finns underlag. Men om nu utskottets majoritet anser att det finns anledning att beröra situationen i Turkiet i olika internationella fora, så bör man också gå litet längre och verkligen ta upp frågan i olika FN-organ och naturligtvis också inför kommissionen för mänskliga rättigheter. Detta återkommer vi till när det gäller kurdfrågan, som ju är direkt akut. Vi har beträffande yrkande 1 i vår motion ansett att de ståndpunkter som har tagits är till fyllest. Vi tycker att det är bra att det nu klart sägs ut vad Sverige tycker om den turkiska juntan. Men vi anser fortfarande att vårt andra yrkande om att Sverige skall gå vidare, vidga påtryckningarna utöver agerande i Europarådet och föra det ut i FN kvarstår. Därför yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! Det som sker i Turkiet nu och som har skett de senaste två åren är allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Det kommer dagligen bud till oss som berättar om detta. Det finns inget försvar för vad den turkiska militärregimen har gjort mot turkiskt folk de här åren. Vad det nu handlar om är hur Sverige mest praktiskt skall kunna medverka till att förhållandena blir bättre. Det sker enligt utskottets uppfattning — jag är för min del personligen ytterst övertygad om det — genom Europarådet, som har ett särskilt organ och en särskild kommission och också en domstol för de mänskliga rättigheterna. Europarådsdelegationen har, som Oswald Söderqvist sade, redan från allra första början starkt engagerat sig, och alla partier har varit lika engagerade. Någon har haft i uppdrag att driva frågan. Alla har på ständigt återkommande delegationsmöten uttalat sig för aktiv verksamhet emot den turkiska militärregimen. Det tog en viss tid innan regeringen anhängiggjorde frågan inför kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Jag har, fru talman, ingen 43 anledning att försvara den borgerliga regering som vi hade de två senaste åren. Men det finns ju ett motiv — och jag vill gärna framföra det — för att det tog så pass lång tid. Det var ganska meningslöst att endast Sverige anmälde frågan för kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Det skulle ha varit helt utsiktslöst när det gäller att nå framgång. Därför höll man på att arbeta ganska länge för att få andra länder att också engagera sig. Det lyckades så småningom. Det var segt när det gällde att få de andra staterna att engagera sig. Det betraktades av oss som en viktig framgång när vi fick flera andra länder — Danmark, Frankrike, Nederländerna och Norge — att ställa upp. Inte minst att Frankrike ville vara med betydde väldigt mycket. Nu får det här ärendet löpa i kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Jag är helt övertygad om att resultatet av det arbetet bara kan bli ett, att det noteras att Turkiet bryter mot de mänskliga rättigheterna. Detta kommer så småningom att leda till Turkiets uteslutande från Europarådet. Något annat forum där vi kan nå faktiska resultat finns tyvärr inte. Av det skälet menar utskottets majoritet att det f. n. bör räcka med det som nu sker. Vi har ju ändå genom utrikesministern så sent som i höstas klart markerat avståndstagandet när det gäller händelserna i Turkiet. Lennart Bodström sade att våra protester gäller också för militärdiktaturens Turkiet, där de politiska partierna förbjuds och fackföreningar hindras att verka fritt. Regimens motståndare utsätts för massarresteringar och skenrättegångar. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Jag konstaterar ytterligare en gång att vi i den här frågan nu i stort sett är överens. Jag har redan tidigare sagt att det är tillfredsställande att det nu inte finns någon som helst tvekan när det gäller Sveriges fördömande av regimen i Turkiet. Den tvekan jag talade om, och som egentligen inte hör till den här debatten, var kanske inte tvekan att börja arbeta och ta kontakt med andra länder, utan det var tvekan att gå ut här i Sverige från den borgerliga regeringens sida och klart uttala fördömandet. Det hade en svensk regering kunnat göra, och den hade kunnat fortsätta att försöka få till stånd . ett bredare samarbete när det gäller aktionerna i Europarådet. Jag beklagar däremot att man den här gången inte har velat sträcka sig längre och föra upp frågan på ett högre internationellt plan, dvs. i FN. Man erkänner ju sakens vikt genom att utrikesministern tog upp frågan i sitt tal i FN. Det var bra, som jag redan har sagt. Men från vår sida anser vi att man måste driva den här frågan vidare, därför att konkreta resultat, trots allt förtjänstfullt arbete som lagts ner i Europarådet inte har uppnåtts. Man har inte kunnat konstatera någon förbättring av situationen i Turkiet. Man har inte kunnat se att general Evren och hans regim har tagit något intryck av den internationella opinion som har kommit till uttryck i Europarådet. De kanske gör det så småningom. Men det fordras alltså enligt vår uppfattning ytterligare åtgärder, och därför vidhåller vi vårt krav att frågan bör tas upp i FN, inte bara i tal, vilket har gjorts, utan också i andra sammanhang.
Fru talman! Om frågan skulle aktualiseras på annat sätt i FN, finns det Onsdagen den uppenbarligen mycket stora risker för att en majoritet går emot och att vi 24 november 1982 förlorar. Det kommer då att tolkas som en seger för militärjuntan i Turkiet. Det vill vi undvika, och av det skälet bedömer vi att den för dagen enda Åtgärder mot praktiska möjligheten att nå resultat är att arbeta inom Europarådet.
Fru talman! Det förhållandet att Sverige ibland i FN har stött förslag som blivit nedröstade har ju inte betytt att besluten tolkats som en seger för den andra sidan. Sådana förslag har förekommit, och sådana uppfattningar har drivits. Därför tycker jag inte att det är något relevant argument, att man bara därför att man inte första gången nådde ett positivt resultat skall avstå från att verka. Det finns uppenbarligen en mycket stark internationell opinion. Och även om vi skulle förlora i FN i en första omgång, tror jag inte att det skulle räknas militärjuntan i Turkiet till godo, annat än av dem som alltid och under alla förhållanden kommer att stödja den. Deras uppfattning kommer vi inte att kunna ändra, även om vi i FN får en majoritet för att fördöma militärjuntan i Turkiet.
Fru talman! Påståendet att det finns en stark internationell opinion mot den turkiska militärregimen är icke underbyggt, Oswald Söderqvist. Det var så svårt, som jag tidigare sade, att det tog ett par år innan vi ens fick några europeiska länder att ställa upp i kampen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Det blev till slut fem länder som gjorde det, medan en lång rad europeiska stater, bl.a. Västtyskland, har vägrat att vara med och ställa upp för kravet att Europarådet skall agera. Det är inte så lätt, och därför upprepar jag att vi skall handla praktiskt och ta de steg vi kan ta för att nå resultat så fort som möjligt.
Fru talman! Jag vill inte alls påstå att det är lätt — på den punkten håller jag visst med utskottets talesman. Jag är väl medveten om att det är mycket stora svårigheter med att få fram sådana här resolutioner och att få statsledningar att ställa sig bakom dem. Men visst finns det en internationell opinion. Hur stark den är kan vi diskutera — den kanske inte är så stark att vi direkt kan få ett majoritetsförhållande i exempelvis Europarådet. Om man skulle föra upp frågan i FN, bedömer jag det så att omröstningsförhållandena där kanske skulle vara mycket mera positiva än de är i Europarådet när det gäller ett fördömande av juntan i Turkiet. I FN är det ju, som alla inser, en helt annan sammansättning av medlemsländer än i en ensidig europeisk gemenskap. Därför tror jag fortfarande att det skulle gå att väcka en mycket stark internationell opinion i FN för att fördöma den turkiska juntan.

Fru talman! Det är nu ganska precis tre år sedan som vpk tog upp den kurdiska frågan första gången här i den svenska riksdagen genom en interpellation. Sedan har vi följt upp denna med motioner under de efterföljande åren, som också nämns i utskottsbetänkandet. Vi fick väldigt positiva gensvar i ord när vi började ta upp kurdernas sak. De utskottsbetänkanden som det hänvisas till och de två föregående årens debatter visar ju klart att man höll med oss i ord. Jag tror att dessa debatter på ett mycket bra sätt ökade kunskapen om den kurdiska befolkningsgruppens förhållanden och de mycket hårda villkor som kurderna är utsatta för i de länder de bebor. Det är ju inte bara Turkiet, Iran och Irak som vi har berört i vår motion den här gången. Kurderna finns i många andra länder: i Syrien, i Libanon och i begränsad omfattning också i Sovjetunionen. Som vi har framhållit många gånger tidigare är kurderna en mycket stor folkgrupp på ca 20 miljoner — det finns litet olika uppgifter, men det pendlar däromkring —som har varit — jag vill gärna betona har varit — mer eller mindre bortglömd i de internationella diskussionerna. De har varit oerhört förtryckta och oerhört förföljda. Vi talade om Turkiet för några minuter sedan. Där finns ju den största gruppen av kurder, och där utgör de inte någon liten minoritet utan en mycket stor minoritet. De har ända sedan första världskriget, när det ottomanska väldet styckades sönder, varit utsatta för en oerhört hård repression och förföljelse i Turkiet. Den stora folkslakten på den kurdiska minoriteten genomfördes av Kemal Atatärk omkring 1925. Vi har alltså fått lära oss litet mer om kurderna. I det första utskottsbetänkandet för två år sedan tog utskottet förtjänstfullt fram mycket bra bakgrundsbeskrivningar, och saken har sedan kommit upp på ett helt annat sätt än tidigare i press och i den allmänna diskussionen. Men när vi kommer till de konkreta åtgärderna har ingenting hänt. Därför har vi ansett oss tvungna att återupprepa vår motion. Vi kommer självfallet att göra det om igen i januari. Som vi har konstaterat både i årets motion och tidigare, har nämligen utvecklingen i Västasien medfört att förhållandena verkligen har förvärrats för denna folkgrupp. Det är inte bara militärjuntani Nr 33 Turkiet i och för sig som har medfört ökat tryck på kurderna. Jag talade om Onsdagen den massrättegångarna i Diyarbakir i ett tidigare anförande, när vi diskuterade 24 november 1982 Turkiet. Det är så gott som enbart kurder som ställs inför rätta i de östra delarna i Turkiet — helt naturligt, därför att i östra Turkiet utgör kurderna majoriteten av befolkningen. Alla försök av dem att hävda sin nationella identitet, att få tala sitt eget språk osv., undertrycks väldigt hårt. Men det gäller inte bara Turkiet. Den välkända konflikten mellan Irak och Iran har naturligtvis också medfört att kurdernas situation i gränsområdena mellan de två länderna har blivit ytterligt förvärrad. När det gäller Iran kan man tala om ett krig inuti kriget, som förs av regimen i Iran mot den kurdiska befolkningen. Det är likadant i Irak; något bättre i Syrien och Libanon. Vi återkommer här till precis samma frågeställning som i det förra ärendet. Vi i vpk tycker att det är bra med dessa positiva uttalanden, och det är bra att man nu klart och tydligt liksom tidigare — den här gången dock utan några som helst undanflykter och omskrivningar — ställer upp på att man måste fördöma behandlingen av den kurdiska befolkningsgruppen i de olika länderna. Men vi har också velat att man på nytt skall väcka frågan inför FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Det har ju talats mycket om detta i dag, och här har vi samma problematik igen. Utskottsmajoriteten säger också här att det är mera till skada än till nytta om det inte finns några förutsättningar för att få ett omfattande stöd iFN. Detta tror jag — till skillnad från det fall som vi diskuterade i förra ärendet om Turkiet — är korrekt. Det kan vara ganska svårt att få en omfattande internationell opinion att ställa upp bakom den kurdiska befolkningen. Jag vill samtidigt framhålla att detta inte kan få oss att avstå från att försöka driva denna fråga. Det svenska parlamentet var först av alla parlament i världen att ta upp denna fråga. Det har väckt uppmärksamhet. Ansatser — troligen kommer de att medföra resultat — att ta upp frågan förekommer i norska stortinget. En grupp i England jobbar ganska intensivt för att främja den kurdiska befolkningens krav. Därför anser vi att kravet i vår motion att Sverige skall engagera sig för kurderna och föra upp deras fråga inför FN:s kommission för mänskliga rättigheter är i högsta grad aktuellt. Det vore från den internationella solidaritetens synpunkt mycket bra för Sverige, om vi tog detta initiativ. Risken för bakslag får enligt vår mening inte avhålla Sverige från att verka. Vi får inte släppa denna fråga, utan vi bör fortsätta att hålla debatten om förtrycket av kurderna i gång. Vi bör också enligt kravet i vpk:s motion se till att frågan tas upp i den enda instans som finns, nämligen FN.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Det är en dyster bild som kammarens debatt under förmiddagen redovisar när det gäller efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen. Det yrkande som förs fram i motionen angående kurderna är inte något nytt yrkande för utrikesutskottet. Under de två senaste riksmötena har utskottet behandlat liknande yrkanden. Vid dessa tillfällen har utskottet utförligt redovisat kurdernas situation i Turkiet, Iran, Irak, Syrien, Sovjetunionen och Libanon. I sitt betänkande 1981/82:7 anför utskottet att man delar motionärernas uppfattning att kurderna i några av sina hemländer ofta utsätts för förföljelse och diskriminerande behandling. Dock är deras situation inte likartad i de sex länder där de huvudsakligen bor. Det är emellertid viktigt att påpeka kurdernas väldigt stora svårigheter att ge uttryck för sin nationella särart. Några faktorer som ytterligare har försämrat förhållandet är militärkuppen i Turkiet, revolutionen i Iran och kriget mellan Iran och Irak — omständigheter som motionären har påpekat i sitt anförande. Utskottet menar att det är angeläget att följa kurdernas situation och verka för att medborgerliga, politiska och kulturella rättigheter tillförsäkras kurderna. Utskottet menar också att övergrepp mot kurderna måste fördömas på samma sätt som övergrepp mot andra folkgrupper ute i vår värld. Med dessa tidigare och nuvarande deklarationer finns det inget skäl att bifalla det första krav som framförs i motionen. Fru talman! Det finns, som jag sade, inga skäl för riksdagen att ånyo aktualisera frågan om kurderna och ett fördömande av övergreppen mot dem. I yrkande 1 begär man att den kurdiska frågan skall tas upp i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Även det yrkandet har behandlats av utrikesutskottet tidigare, och man har också övervägt en sådan åtgärd. Utskottet menar att det är viktigt att vinna en stark internationell opinion för de här aktuella minoriteterna. Den skiljelinje som finns mellan utskottet och motionärerna handlar mer om vägval och metod för att uppnå en bättre ställning för kurderna. Utskottet har bedömt att man f. n. inte har några utsikter att vinna framgång i FN, och ett initiativ i FN utan utsikter till framgång skulle också kunna skada kurdernas sak — och det hävdade också Oswald Söderqvist. Jag vill här även erinra om utrikesutskottets betänkande 1981/82:7, där man just säger att ”initiativ i FN utan utsikter till framgång riskerar att skada den sak de är avsedda att gagna”. Men det finns skäl att ständigt påminna om den internationella opinionen, om den förföljelse som riktar sig mot minoriteter och befolkningsgrupper. Jag vill här erinra om utskottets betänkande 1982/83:1 om de mänskliga rättigheterna, där just denna fråga utförligt tas upp och där man särskilt Nr 33 uppmärksammar frågan om förhållandena i Iran och Turkiet, där kurderna Onsdagen den är värst utsatta i dag. 24 november 1982 Fru talman! Den svenska regeringen och den svenska riksdagen — och även organisationer, folkrörelser och liknande — måste såväl nationellt som internationellt generellt verka mot förtryck och förföljelse i de länder där sådant pågår. Mot bakgrund av vad jag tidigare sagt och utskottets uppfattning att man vill överlåta åt regeringen att bedöma hur den i varje särskilt fall önskar kanalisera denna typ av frågor yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! De motioner som ligger till grund för de två reservationerna i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 3 bör ses som delar av en större helhet. Moderata samlingspartiet tar där upp viktiga frågor om rehabiliteringen av människor med olika sorters handikapp. Det är framför allt två teman som går genom dessa motioner. Det ena är behovet av samordning av i och för sig ganska stora, om än inte tillräckliga, resurser. Det andra temat är att vi bör undvika att låta olika åtgärder motverka varandra. För dagen är det närmast fråga om det senare temat. Socialnämnderna hade tidigare, innan den nya lagen om vård av missbrukare trädde i kraft, möjlighet att ta initiativ för att få överta ansvar och förvaltning i fråga om socialförsäkringsmedel som tillkom missbrukare. Den möjligheten är numera avskaffad. Försäkringskassorna har en sådan möjlighet, men socialnämnderna har inte längre rätten att göra ansökan hos försäkringskassan om att förmåner som tillkommer svåra missbrukare skall få förvaltas — till missbrukarens och hans familjs bästa — av socialnämnden eller annan som socialnämnden anvisar. Vi menar att det är en brist i den nya lagstiftningen. Försäkringskassan i all ära, men det är både en skyldighet och en möjlighet för socialnämnderna att långt bättre än någon försäkringskassa känna det enskilda fallet och kunna avgöra när den här sortens insatser är av ” nöden. Man skall se det från båda hållen, både som en rättssäkerhetsfråga för den socialt handikappade människa det gäller, och som ett sätt att göra de vårdinsatser vi i övrigt sätter in effektiva. Det måste rimligen vara tryggare och bättre för den berörda personen att den som har att fatta det faktiska beslutet, dvs. i detta fallet att ta initiativ till en förvaltning genom nämnden eller genom särskilt utvalda personer, bör vara en sakkunnig instans med bästa möjliga kontakt med det konkreta fallet. Vi har också många exempel på att möjligheten att spara samman inte föraktliga belopp, framför allt under anstaltsvistelse, för att sedan, när man kommer på fri fot igen, kunna använda dem efter eget skön, alltför ofta leder till återfall, till att den just avslutade vårdinsatsen blir helt verkningslös. Alla som på fältet har sysslat något med de här frågorna vet att det är en trivialt vardaglig händelse. Någon kommer tillbaka till stan efter en månads bortovaro, och det som händer är att det bryter ut ett stort kalas samma kväll. Det är tyvärr mycket vanligt. Vi har därför i år, liksom förra året, menat att det ur alla synpunkter är bättre att återge socialnämnderna rätten och skyldigheten att när så behövs ta initiativ till att pengar som tillkommer någon i den här situationen, som socialförsäkringsförmåner, kan få tas om hand och förvaltas till vederbörandes bästa. Den andra reservationen tar upp frågan om förtidspensioneringen av missbrukare. Jag är den siste att önska att vi skall avskaffa möjligheten att förtidspensionera vid de diagnoser det här gäller. Jag har varit med om och slagits för att vi skulle få den möjligheten, vi har inte alltid haft den. Jag menar att den är omistlig som ett led i vår behandlingsarsenal. Men det hindrar inte att den kan komma att användas för mycket. Jag är helt medveten om, och det utskottet säger är helt korrekt, att antalet förtidspensionerade missbrukare har börjat gå ner igen och är i själva verket nere på ungefär samma nivå som det var innan de något liberalare reglerna infördes. Men de är alltjämt för många. Därtill kommer att vi vet att den här utvecklingen inte är likformig över landet. På en del ställen har man lyckats bra, på andra ställen har man lyckats sämre. Det finns alltjämt på alltför många håll en tendens att ta till förtidspensioneringen som ett relativt enkelt sätt att komma ifrån ett problem. Vår uppfattning är, nu som tidigare, att förtidspension skall vara en förutsättning för rehabilitering, inte en ersättning för rehabilitering. Med den motiveringen, fru talman, yrkar jag bifall till båda reservationerna till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 3.
Fru talman! Socialutredningen framhöll redan på sin tid att det fanns bestämmelser i lagen om allmän försäkring som stod i strid med de principer om frivillighet och självbestämmande som föreslogs ligga till grund för den framtida socialtjänsten. Enligt de bestämmelserna kunde försäkringskassan efter framställning från just socialnämnden betala ut förmåner till någon annan än den försäkrade, om betalningsmottagaren inte själv kunde ta vara Nr 33 på sin förmån. Onsdagen den Förslag fanns alltså redan i socialtjänstpropositionen om att man skulle 24 november 1982 avskaffa de bestämmelser som gällde missbrukare. Eftersom frågan om Socialförsäkringsningen, och eftersom man inte hade gjort någon analys av konsekvenserna av förmåner till missförslaget rörande bestämmelserna i lagen om allmän försäkring, avslogs det brukare för att utredas vidare. Vi fick den begärda analysen, och en enig socialberedning föreslog att man kunde avskaffa dessa bestämmelser. Beredningen hade kommit fram till att det inte fanns några vägande skäl för att behålla dem. Bestämmelserna hade nästan inte använts alls. I stället var det mycket vanligt med frivilliga överenskommelser om förvaltning av pension och sjukpenning —t.o.m. så vanligt att flera kommuner upplevde det som ett problem. De ville försöka minska antalet överenskommelser och arbeta för att klier.terna skulle tränas att själva klara sin ekonomi. Det är ju det som är grundtanken i hela socialtjänstlagen — att man själv skall ta ansvar för sin situation och för sitt liv i framtiden. Regeringen följde beredningens rekommendationer, och riksdagen kunde den 15 december 1981 besluta om att avskaffa dessa särbestämmelser. För att inga missförstånd skulle uppstå preciserades 16 kap. 12 § lagen om allmän försäkring så att det klart framgick att särskilt kvalificerat missbruk av beroendeframkallande medel också skulle omfattas av den allmänna regel som finns om utbetalning i särskild ordning av pension. Utskottet anser inte att det nu finns anledning för riksdagen att frångå sitt tidigare ställningstagande. De nya reglerna har varit i kraft knappt ett år. Effekterna av socialtjänstreformen och LVM kommer att följas upp såväl av socialberedningen som inom socialdepartementet. När det gäller problemet med att många samlar på sig sjukpenning under en vårdtid pågår just nu på departementet en översyn om detta. Man ser alltså över bestämmelserna om sjukpenning vid vistelse på institution. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 1 och bifall till utskottets hemställan i denna del. Den fråga som tas uppi reservation nr 2 är inte heller den ny för riksdagen. Vi har flera gånger tidigare avslagit förslag med samma innebörd. Det är riktigt, som herr Carlshamre själv sade, att antalet förtidspensioneringar till följd av missbruk sjunker. Utskottet säger ju ändå klart ifrån att det är angeläget att man genom kraftfulla rehabiliteringsåtgärder och andra åtgärder fortsätter att nedbringa antalet förtidspensioneringar av det slaget. Men några särskilda åtgärder från riksdagens sida tycker vi inte är påkallade. De krav på åtgärder som anges i reservationen finns redan lagreglerade i bl.a. socialtjänstlagen. Där är socialnämndens ansvar klart fastslaget, att hjälpa och stödja den enskilde i olika situationer i livet när han är i behov av sådant stöd. Vård och behandling regleras där, likaså samverkan med andra 51 myndigheter. Det är alltså saker som efterlyses i reservationen. Detta gäller också de ideella organisationernas ställning. Det gäller nu för oss att se till att socialtjänstlagens intentioner uppnås. Men då krävs bl.a. resurser — och det är inte alltid som vi är överens när det gäller den delen av problemet. Det finns alltså redan en lagreglering av de åtgärder som önskas i reservationen. Denna lagreglering följs, som jag nämnde tidigare, fortlöpande av socialberedningen. Rehabiliteringsfrågorna i stort kommer ju att behandlas i ett senare sammanhang — ja, redan inom en vecka — här i kammaren. Därvid kommer försäkringskassans roll att särskilt belysas. Fru talman! Jag yrkar avslag också på reservation nr 2 — och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Arne Andersson i Gustafs och jag såg oss dess värre tvingade att redan på årets vårsessions första dag motionera i den här frågan om socialförsäkringsförmåner till missbrukare. Vår motions nummer är 1981/ 82:171. Anledningen till motionen var att riksdagen den 15 december 1981 bl.a. antog lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. I samband härmed upphävdes från årsskiftet 18 § 3 kap. lagen om allmän försäkring. Detta innebär att socialnämnderna inte längre hos allmän försäkringskassa kan ansöka om att sjukpenning vid uppenbara fall av misskötsamhet skall utbetalas till socialnämnd. Den tidigare bestämmelsen i lagen om allmän försäkring har möjliggjort för socialnämnderna att i uppenbara fall av gravt missbruk uppbära sjukpenningen och använda den till nödvändiga utgifter för missbrukaren och hans eventuella familj. Man har också genom sådana beslut kunnat reducera ett fortsatt missbruk. Vi fann det också stötande att missbrukare skall kunna förbruka hela sin sjukpenning på inköp av alkohol och narkotika, medan socialvården får svara för boendekostnader och uppehälle i övrigt. Det bör observeras att den som varit intagen för vård med stöd av LVM i många fall kommer att kunna lämna vårdinrättningen med betydande belopp i hopsparad sjukpenning. Det är otillfredsställande att man vid uppenbara och återkommande fall av missbruk inte skall kunna omhänderta och förvalta sjukpenning till det bästa för en missbrukare och hans anhöriga. Det väsentligaste är dock att en sådan möjlighet i många fall är till avgjord fördel för en missbrukares rehabilitering. Även i situationer där missbrukare vårdas på frivilliginstitution bör socialnämnden efter beslut av allmänna försäkringskassan kunna erhålla rätten att uppbära och förvalta sjukpenning. För att försäkringskassan skall kunna fatta sådant beslut måste det alltid klart kunna styrkas att missbrukaren genom sitt missbruk är ur stånd att själv förvalta sjukpenningen eller att det är till men för hans fortsatta rehabilitering. Eftersom många sjukskrivna, även under vistelse på vårdinrättning, kommer att kunna ha tillgång till betydande belopp kan det, i fall där vårdtagaren saknar insikt, medföra svårigheter att genomföra vården. Nr 33 Genom riksdagsbeslutet i fjol borttogs också möjligheten i 16 kap. 12 § lagen om allmän försäkring för socialnämnden att ansöka hos försäkringskassan om utbetalande av pension för missbrukare av beroendeframkallande medel, där svår misskötsamhet föreligger. Visserligen kvarstår möjligheten . é Socialförsäkringsför försäkringskassan att besluta om att pensionen utbetalas till socialnämnförmåner till. missden, men ansökningsmomentet har tagits bort. brukare Detta var enligt vår mening ett olyckligt beslut, eftersom försäkringskassan sällan har kunskap om huruvida en försäkrad missbrukar alkohol eller narkotika i sådan omfattning att han därigenom saknar förmåga att själv förvalta sin pension. För att denna möjlighet skall bli meningsfull bör alltså ansökningsförfarandet återinföras, så att socialnämnden när det gäller missbruk av alkohol och narkotika i uppenbara fall skall kunna ta initiativ till att pensionen utbetalas till socialnämnden. Jag vill också gärna citera vad utskottet skriver på s. 2 i sitt betänkande: ”Beredningen” — här avses socialberedningen — ”hade funnit att bestämmelserna i 16 kap. 12 § första stycket AFL om utbetalning av pension som tillkommer alkoholmissbrukare sällan kom till användning och att motsvarande bestämmelser om sjukpenning och föräldrapenning nästan inte alls användes. Det var däremot, framhöll beredningen, inte ovanligt att utbetalning skedde till socialförvaltning efter frivillig fullmakt från den försäkrade.” Det är alltså anledningen till att man tog bort bestämmelserna. För mig är det förvånande att man hade så ringa kontakt med socialtjänstemännen att man inte visste att det var just därför att de hade lagens möjligheter att falla tillbaka på som de kunde träffa dessa ”frivilliga” överenskommelser. Det var just det förhållandet att man hade en laglig möjlighet att i socialnämnden fatta beslut att omhänderta pensionen som gjorde att man kunde träffa ”frivilliga” överenskommelser. Nu har den möjligheten försvunnit. Jag har haft kontakt med ett flertal socialarbetare i Göteborg som förklarat att inga snabbare har lärt sig denna ändring i socialtjänstlagen än missbrukarna. De säger nu: Kom inte till mig, jag klarar det här själv. Det innebär att socialförvaltningen allt oftare får gå in och betala hyran, därför att det inte finns några pengar till det — de är förbrukade för länge sedan. Det gäller både den som har pension och den som har sjukpenning — de använder den till alkohol eller narkotika, och de har många villiga kamrater som hjälper till att göra av med de kontanter de fåri sina händer. Som Claes Sjöberg litet fränt säger: Om samhället så snabbt som möjligt vill bli av med sina alkoholister är detta en utmärkt väg. De kommer nu att supa ihjäl sig betydligt snabbare än de haft möjlighet till förut, då man i alla fall såg till att den sjukpenning eller pension vederbörande hade i första hand användes till att betala bostaden. Det blev då lika mycket mindre över att använda till alkohol och liknande. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1. Skulle inte denna 53 reservation vinna kammarens bifall nu — det finns tyvärr risk för det — försäkrar jag att jag återkommer med mina yrkanden i motion nr 171, eftersom jag anser att de där föreslagna åtgärderna är betydelsefulla för effektiv vård och hjälp åt missbrukare och deras eventuella anhöriga.
Fru talman! Jag måste påminna Rune Torwald om vad jag sade inledningsvis — jag vet inte om han lyssnade på det. Man har analyserat behovet av dessa bestämmelser, och en enig socialberedning har sagt att det inte finns något sådant behov. Man har frågat flera olika typer av kommuner, och man har haft en hearing med storstadskommuner, där bl.a. Göteborg var med. Även socialtjänstemän deltog. Så jag undrar vem det är som har dålig kontakt med socialtjänstemän. I beredningens material redogörs för de diskussioner som har förts. Man har ställt frågan om bestämmelserna behövs och vilken inverkan de kan ha haft på antalet frivilliga överenskommelser. Samtliga säger: Vi behöver inte bestämmelserna. Tvärtom har vi problem med att alltför många människor vill att vi skall förvalta deras pension och sjukpenning och ta ett ansvar som de själva egentligen borde ta. Det förhåller sig alltså tvärtemot mot vad Rune Torwald säger. Då kan man fråga sig: Vem anser att det finns ett behov av dessa regler? Det är tydligen moderaterna och Rune Torwald som gör det. Inga andra grupper har framfört önskemål om att bestämmelserna behålls. Dessa bestämmelser avskaffades under folkpartioch centerpartiregeringens tid. Det är alltså Karin Söder som har lagt fram förslaget för riksdagen. Och jag håller med henne om att bestämmelserna inte behövs. Vi har fått en analys av behovet av dem. Jag litar på socialberedningens bedömning i detta fall, och det har också socialförsäkringsutskottet gjort.
Fru talman! Det undandrar sig mitt bedömande var socialberedningen har inhämtat sina informationer. Men det hade inte skadat om Lena Öhrsvik hade varit närvarande då alkoholpolikliniken i Göteborg och dess anställda vid en hearing i augusti månad redovisade sin syn på denna fråga. Ett flertal socialtjänstemän och representanter för samtliga partier var närvarande. Lena Öhrsvik vill väl inte påstå att socialläkaren Clas Sjöberg och hans medhjälpare är helt okunniga om hur detta har fungerat efter den 1 januari? Jagtrori varje fall inte det. Jag litar på att de informationer de har givit mig är bärande.

Fru talman! Tyvärr var jag inte inbjuden till de överläggningarna, men de var säkerligen intressanta. Jag tror också att det är intressant att ta en principdiskussion om rätten till sjukpenning. Den är, som vi alla vet, en ersättning för inkomstbortfall. Om vi beslutar att någon annan skall bestämma huruvida man själv får ta hand om den, borde vi i rimlighetens namn också besluta om hur man får hantera sin Nr 33 lön. Men det diskuteras sällan. Vi ifrågasätter inte att någon kan använda sin Onsdagen den lön på ett sätt som inte står i överensstämmelse med t.ex. Rune Torwalds 24 november 1982 åsikter. Jag vill alltså påminna om att sjukpenning och pension är ersättning för inkomstbortfall. Jag tycker det vore bra om vi tog reda på hur många människor det här egentligen gäller. De allra flesta av de grava missbrukarna har ingen sjukpenning. De är nollklassade ganska tidigt, därför att de aldrig har fått tillfälle till ett jobb som grundar rätten till sjukpenning. Problemet är nog det motsatta — det är få som har rätt till sjukpenning.
Fru talman! De bestämmelser som vi diskuterar har varit i kraft under mycket kort tid, och ett hållbart argument i riksdagen brukar vara att man inte skall ändra på saker för snart utan vänta på erfarenheterna. Jag tycker det är ett dåligt argument, eftersom erfarenheten redan efter mycket kort tid har visat att det var ett dåligt beslut som vi råkade fatta. Man bör också lägga märke till att vad som föreslås i motionerna och reservationerna är att vi skall ge socialnämnderna möjligheter, inte skyldigheter. De socialnämnder som inte behöver detta instrument kommer inte heller — det är jag övertygad om — att tvingas använda det. Men de rätt många nämnder och de rätt många tjänstemän — jag håller med Rune Torwald om det — som redan under denna korta tid har hunnit höra av sig är i många fall drivna till förtvivlan. Dem är vi beredda att ge en möjlighet. Värre än så är det inte.
Fru talman! Det låter mycket bra att man vill ge socialnämnderna denna möjlighet, men dessa har inte alltid ansett sig behöva den. Det har vi tagit fasta på. Det gäller väl att försöka rensa bort en mängd bestämmelser som leder till krångel och byråkrati; det är något som vi ofta brukar diskutera. Att det skall skapas stort utrymme för den enskilda människans frihet brukar ju också vissa partier tala för. Jag tycker att det är ganska bra ställt med det i detta fall. Socialnämnderna har alltså inte ansett sig behöva dessa regler, och då finns det inte heller någon anledning att förhasta sig. Socialberedningen följer utvecklingen med uppmärksamhet, och jag tycker att vi f. n. kan luta oss mot beredningen.
Fru talman! Utvecklingen går ganska fort på detta område. Jag är övertygad om att vi, om vi går ut med samma fråga till alla socialnämnder i dag, får en annan svarsfördelning än för bara ett par år sedan på grund av de erfarenheter som de har gjort under tiden. Det är klart att dessa erfarenheter växlar från ort till ort med de olika förhållanden som råder. Det står klart att det har börjat växa fram en stark efterfrågan på att få ta 23 initiativ till vissa rehabiliteringsinsatser. Dessa används visserligen inte särskilt ofta men de kan ändå utgöra en säkerhet. Åtskilliga efterlyser också dessa insatser, och jag kan inte inse att de kan vara till skada för någon, men väl till nytta för ganska många.
Fru talman! Egentligen sade Nils Carlshamre vad jag hade tänkt säga. Låt mig i stället få fråga Lena Öhrsvik hur hon kan vara så hundraprocentigt säker på att alla socialnämnder är nöjda med den nuvarande situationen. Det är i så fall märkligt att jag har kunnat träffat på så många som inte är nöjda med den.
Fru talman! När det gäller pensionerna har man preciserat bestämmelserna också för narkotikamissbrukare, vilket inte var fallet tidigare. Det var i alla händelser svårt att då tolka bestämmelserna. Vad vi därför egentligen diskuterar är att avskaffa reglerna i fråga om sjukpenning. Sjukpenningen är, som jag sade förut, en ersättning för inkomstbortfall, och den utgår i regel under mycket kort tid. Försäkringskassorna tillämpar mycket stränga utbetalningsregler för dessa grupper och kräver oftast läkarintyg från första dagen. Jag tror därför inte att det saknas kännedom om de enskilda fallen på det sätt som här har gjorts gällande.

Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under en lång följd av år här i riksdagen föreslagit att de normala kostnaderna för anskaffande av glasögon skall infogas i sjukförsäkringssystemet och lagen om allmän försäkring. Utgångspunkten för vårt förslag har under åren också varit Nr 33 densamma, nämligen det självklara faktum att nedsatt synförmåga utgör ett Onsdagen den handikapp för den som drabbas. Jag anser det inte nödvändigt att närmare gå 24 november 1982 in på de svårigheter som många av oss med nedsatt synförmåga skulle ha, om vi inte hade det hjälpmedel som glasögon i det här fallet utgör. Hjälpmedel till Det märkliga är emellertid att enligt lagen om allmän försäkring utgör inte handikappade nedsatt synförmåga handikapp i ersättningshänseende. Detta anser vi felaktigt, särskilt mot bakgrund av att glasögon är dyra och att de höga kostnaderna kan leda till att många inte provar ut eller byter glasögon när de behöver det. Man skulle i det här sammanhanget kunna göra den jämförelsen att det anses helt naturligt att hörapparater tillhandahålls kostnadsfritt, vilket givetvis är bra. Men den enda skillnad jag kan se mellan behovet av hörapparat och behovet av glasögon är att det senare, alltså behovet av glasögon, berör betydligt fler människor, ett faktum som jag hoppas inte är det avgörande vid frågans behandling. Kostnadsskäl borde enligt vår mening inte få vara ett hinder eller en orsak till en fördröjning i anskaffandet av det hjälpmedel som glasögon innebär. I dag utgör den ersättning som utgår till glasögon närmast ett symboliskt bidrag. Det är dags, tycker vi, att avlösa det godtyckliga bidragssystem vi nu har med ett inordnande i sjukförsäkringssystemet. Jag vill nu gå över till den del av betänkandet som tar upp frågan om tillgång till bil för handikappade. I den här frågan är vänsterpartiet kommunisternas uppfattning att de rörelsehindrade skall ha möjligheter att på samma villkor som andra delta i samhällslivet och att den möjligheten är helt underordnad vilka förutsättningar som skapas för de rörelsehindrade att oberoende och självständigt kunna förflytta sig. Det är en uppfattning som f. ö. naturligtvis delas av handikapprörelsen. En stor del av de problem som finns beror på att de allmänna kommunikationsmedlen är helt otillgängliga för mycket stora grupper av rörelsehindrade. Ett ytterligare problem är att de handikappade, allmänt sett, dessutom tillhör låginkomstgrupperna, vilket försvårar och i många fall omöjliggör privata lösningar. Här måste handikappanpassning av de allmänna kommunikationerna eftersträvas, samtidigt som vi givetvis inser att det finns en gräns för hur långt den anpassningen kan göras. Det kommer med andra ord under överskådlig tid att vara nödvändigt med det komplement till kollektivtrafiken som färdtjänst utgör för de rörelsehindrade. Svagheten med färdtjänst är att den är en dyr transportform, vilket innebär att den är förknippad med restriktioner och därför inte ger det oberoende och den handlingsfrihet som vi anser vara självklara för icke rörelsehindrade. Det betyder en begränsning av den målsättning för samhällets insatser som bör vara att eliminera effekterna av handikappet. De rörelsehindrade som har möjlighet skaffar sig i många fall med mycket stora ekonomiska uppoffringar en egen bil, och det gör de därför att den ur deras synpunkt är ett oöverträffat transportmedel. Men det innebär för 57 många att behovet av transportmedel kommer att dominera och styra hela deras ekonomi. Det har därför varit naturligt att man från de handikappades sida ställt kravet att bilen skall betraktas som ett tekniskt hjälpmedel, dvs. ett hjälpmedel som samhället gratis ställer till förfogande för att kompensera för handikappet. Det bidrag till inköp av bil som sedan länge funnits för svårt rörelsehindrade som arbetar eller studerar har inte följt med i kostnadsutvecklingen, samtidigt som inkomstgränserna är så snävt satta att ingen med fast arbete har så låga inkomster. Bilstödskommittén, som tillsattes 1979, har efter tre och ett halvt års arbete kommit med sitt slutbetänkande. De nyheter som föreslås är i stort sett följande: Nuvarande stödformer ersätts av tre olika bidrag — kapitalkostnadsbidrag, driftsbidrag och bidrag till specialutrustning. Kapitalbidraget är inkomstprövat och anknutet till hushållsinkomsten, vilket innebär att hela familjens förhållande kommer att präglas av att en rörelsehindrad familjemedlem har behov av bil. Det tycker vi alltså är orimligt. För en ensamstående rörelsehindrad utgår maximalt kapitalkostnadsbidrag upp till en bruttoinkomst, märk väl bruttoinkomst, på 38 000 kr. för att sedan trappas ner och helt försvinna vid en bruttoinkomst på 70 000 kr. Kapitalbidraget innebär att den rörelsehindrade får banklån med kommunal borgen, och bidraget prövas för varje år och bestäms av förhållandet mellan inkomst och kapitalkostnad. Stöd skall i fortsättningen utgå även till personer som inte arbetar eller studerar, vilket ger en ökning av antalet bidragsberättigade. Detta är ju den positiva biten. Det enda positiva, egentligen, med bilstödskommitténs förslag är att man anser att personer som inte studerar eller arbetar skall kunna få stöd för bilinköp. För den gruppen kommer det också att kunna fungera bra. Och för den som enbart har pension att leva av kommer stödet i praktiken också att fungera som om bilen erkändes som tekniskt hjälpmedel. Men alla övriga kommer även i fortsättningen att få se sin ekonomi helt bestämd av sitt behov att kunna förflytta sig. Bilstödskommittén har inte gått in på principen att erkänna bilen som tekniskt hjälpmedel. Enligt vår mening borde man ha utrett frågan grundligt, eftersom det är ett viktigt krav från handikapporganisationerna. Med det här sagda vill jag yrka bifall till båda reservationerna av Karin Nordlander till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 4.

Fru talman! Den sinnrikt och förunderligt väl uppbyggda människokroppen utsätts såväl före födelsen som under människans levnadstid för så många påverkningar att en del av oss får leva med handikapp. Förhållandena är fortfarande, år 1982, sådana för våra handikappade medmänniskor att de har svårigheter att få arbete eller att uppleva en rik fritid. Därför måste vi fortsätta med vårt arbete för att undanröja de hinder som ännu finns för att alla människor skall kunna känna sig delaktiga i vårt samhälle. För att nå det målet måste vi använda oss av många olika åtgärder och hjälpmedel. I dag Nr 33 behandlar vi frågan om några av de hjälpmedel som står till buds för handikappade, nämligen glasögon, bil och ledarhund. Som framgår av det nu aktuella utskottsbetänkandet har riksdagen vid flera tillfällen behandlat de ekonomiska förmånerna när det gäller de här hjälpmedlen. Jag skall börja med kostnaderna för ledarhund, där det alltså gäller krav på ett särskilt stöd. Detta krav har tidigare avvisats av riksdagen med hänvisning till att stödbehovet borde vara tillgodosett inom ramen för handikappersättning. Vi har nu från riksförsäkringsverket fått en redovisning av dess utredningsuppdrag i denna fråga. Riksförsäkringsverket föreslår i sitt betänkande att den som erhåller ledarhund även får ett av statsmedel bekostat årligt bidrag med skäligt belopp. Mot bakgrund av detta har vi nu i utskottet i betänkandet sagt att det finns skäl som talar för att man omprövar den nuvarande principen när det gäller kostnader för innehav av ledarhund. Därför vill vi avvakta för att se vilka åtgärder regeringen vidtar med anledning av riksförsäkringsverkets utredning. Vi har också sagt att det f. n. inte är påkallat med några särskilda åtgärder. Jag skall nu gå över till de motioner som har föranlett vpk-reservationerna. I fråga om kravet att bil skall upptas i förteckningen över tekniska hjälpmedel för handikappade vill jag säga att en statlig utredning, bilstödskommittén — som Maj Kempe också talade om här — har haft i uppdrag att göra en allsidig genomgång av bilstödsfrågan. Jag vill understryka att det i direktiven gavs möjlighet för bilstödskommittén att utforma sitt betänkande enligt de krav som finns i motionerna. En enig utredning — där även representanter för handikapporganisationerna har ingått — har nu avgivit sitt betänkande. Det bereds på sedvanligt sätt i regeringskansliet och kommer helt klart att gå ut på remiss. De synpunkter på betänkandet som kan finnas på olika håll kommer också regeringen till del inför ett eventuellt propositionsskrivande. Därför anser utskottsmajoriteten att riksdagen nu bör avvakta den beredningen, innan det vidtas någon ytterligare åtgärd. När det sedan gäller frågan om glasögonkostnader som försäkringsförmån, sade den talare som förra gången hade att företräda utskottet här att denna fråga nog är kammarens eviga följeslagare, och jag är beredd att instämma i det påpekandet och tror att han kommer att få rätt i det. Vad är då orsaken till att utskottet och riksdagen tidigare har gått emot kraven när det gäller generellt ekonomiskt stöd för glasögonköp? Det är faktiskt så att i princip hela svenska befolkningen över en viss ålder har glasögon. Det är alltså en del av det naturliga åldrandet att man behöver glasögon från 45-årsåldern och i stigande omfattning vid högre ålder, särskilt i fråga om läsglasögon. Vi har vid tidigare behandling i utskottet haft en motivering, som är mycket kort och glasklar, och jag skall här citera den. Vi har sagt ”att avgiftsfria eller prisnedsatta glasögon till barn och ungdom under 19 år ingår bland de hjälpmedel som tillhandahålls av sjukvårdshuvudmännen”. Dessutom har vi sagt ”att en inom socialdepartementet företagen översyn av 59 verksamheten med hjälpmedel till handikappade har gett vid handen att det utöver barn och ungdom, svårt synskadade eller starropererade personer inte torde finnas någon grupp som på medicinska grunder eller av andra speciella skäl borde komma i fråga för ett generellt samhällsstöd för anskaffande av glasögon”. Därmed är det alltså klart utsagt vilka grupper som har samhällets stöd när det gäller anskaffande av glasögon. Vi har i utskottsmajoriteten inte heller denna gång velat klassa glasögon som ett handikapphjälpmedel för hela befolkningen utan står kvar vid vår tidigare synpunkt. Jag vill med dessa ord, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! För att börja med det sista, frågan om glasögon, vill jag säga att vpk anser att samtliga synskador eller synnedsättningar som nödvändiggör användandet av glasögon borde betraktas som handikapp. Det spelar egentligen ingen roll om detta att man nödgas använda glasögon ingår i åldrandeprocessen — det betyder ju bara att det är väldigt många människor som är berörda. Och det är ju ändå en kostnad — en ganska hög kostnad - för alla dessa människor. När det sedan gäller bilersättning till handikappade kan jag inte riktigt förstå den inställning som bilstödskommittén har.

I dag vet vi att när de är beroende av färdtjänst kan de få sitta vid sina telefoner i timtal och vänta på en bil. Vi kan väl inte påstå att sådana förhållanden gör de rörelsehindrade likställda med oss icke rörelsehindrade.
Fru talman! Jag vill börja med det som Maj Kempe sist berörde, nämligen stödet för bilinnehav. Det är faktiskt så, som jag påpekade i mitt anförande, att företrädare för handikapporganisationerna har deltagit i bilstödsutredningens arbete. Såvitt jag förstår har de, eftersom de inte reserverat sig, funnit att den föreslagna lösningen är till fördel för deras medlemsgrupper. Jag vill påstå att vänsterpartiet kommunisterna står isolerat med sina krav i den här frågan. Jag tycker det vore lämpligt att även vpk avvaktade den behandling som utredningens förslag skall få. När det sedan gäller det som jag vill kalla kostnader för åldrande finns det naturligtvis fler sådana kostnader än för just glasögon. Ingen ställer sig väl avvisande till att vi i försäkringssystemet skulle kunna infoga också andra kostnader än dem vi tar in där i dag — och då även sådana kostnader som man har för åldrande. Men det har vi, såvitt jag förstår, inte möjlighet till i dagens ekonomiska läge. Vi måste prioritera, och då kan jag räkna upp ett flertal områden som jag tycker är mycket väsentligare än det vi nu talar om — att generellt ta in kostnader för glasögon.

Fru talman! Att hänvisa till utredningar är ett sätt att kringgå frågeställningen. Det är väldigt lätt hänt att sådana här ärenden fastnar i utredningar i evighet. Jag tycker alltså inte att det är ett godtagbart svar. Att vpk skulle vara isolerat i sin uppfattning att bil borde vara ett tekniskt hjälpmedel för handikappade är helt felaktigt. Handikapprörelsen står ju bakom ett sådant krav. Då är väl inte vpk isolerat.